Herr talman! Yttrandet under punkt 40 i statsutskottets utlåtande nr 8 är i ett avseende en nöjsam och glädjerik läsning. Grännaskolan föreslås äntligen få ett hyggligt statsanslag, 350 000 kronor — visserligen bara för närmaste budgetår, men att fortsättning skall följa, tvivlar ingen på. Och jag kan inte tänka mig annat än att även ecklesiastikministern nu, sedan saken tagit denna lyckliga vändning, är glad liksom de trägna motionärerna för Grännaskolan. Mera dyster är situationen för tvenne andra supplikanter, Göteborgs högre samskola och Höglandsskolan här i Stockholm. Statsbidrag utgår för när varande till båda dessa privatskolor men endast till kostnaderna för de högre stadierna. Nu vill man ha en utvidgning av statsbidraget till också de lägre stadierna, ett förslag som utskottet: emellertid inte anser sig kunna biträda.

Några ord om Göteborgs högre samskola skall sägas av annan talare, och jag kan alltså inskränka mig till att behandla Höglandsskolan, som alltsedan sin tillkomst helt varit inriktad på en aktiv försöksverksamhet, inrymmande en rad olika initiativ och omfattande samtliga skolstadier. Vid den omorganisation av skolan, som är under genomförande, har dessa försök bibehållits, och man strävar efter att utveckla dem i mån av resurser. Statsbidrag har tillstyrkts av Stockholms skoldirektion och skolnämnden för Stockholms stad och län, liksom av skolöverstyrelsen. Höglandsskolan är genom den starka aktiviteten i dess pedagogiska försöksverksamhet väl värd ett ekonomiskt stöd från det allmännas sida. Jag kan inte finna annat, och jag kan bedöma detta ganska objektivt, då jag inte på något sätt är knuten till skolan, utan ser kritiskt på den från en annan, med Stockholm konkurrerande stad. Statsfinansiella grunder kan inte i längden få stå hindrande i vägen för ytterligare utveckling av denna skola. Herr talman! Jag har inget speciellt yrkande.

Herr talman! Jag ber att få knyta an till vad herr Nordstrandh yttrade om Göteborgs högre samskola. Jag vill djupt beklaga att statsutskottet inte funnit någon möjlighet att tillmötesgå vår relativt hovsamma begäran i motionen om statsbidrag till Göteborgs samskolas lägre avdelning, som omfattar lågoch mellanstadium. I den lägre avdelningen har ända sedan år 1935 i några klasser bedrivits undervisning enligt Montessorimetodiken, en metodik i vilken man utgår från den enskilda individens anlag och intresse. Man samordnar de rent intellektuella ämnena med de estetiska och med det praktiska arbetet. Eleverna blir alltså stimulerade till såväl självverksamhet som arbete i grupp. Undervisningen blir starkt individualiserad samtidigt som den genom grupparbetet ökar barnets möjligheter till social anpassning i de vuxnas värld. Man förverkligar alltså grundskolans målsättning såsom den uttryckes i Läroplan för grundskolan. Samskolans skolmiljö är särskilt lämplig för barn med särdrag som t.ex. ordblindhet och för psykiskt ömtåliga barn. Sådana finns det många fler än vi i allmänhet är på det klara med. Skolan har mycket välvilligt mottagit barn från ungdomspsykiatriska kliniken, och på det sättet har man i tid t.ex. kunnat häva skolleda och förhindra skolk och andra skoldisciplinära svårigheter. Att Montessorimetodiken enligt skolöverstyrelsens uppfattning är värdefull och kan bidraga till den pedagogiska utvecklingen framhålles i motion nr 498 i första kammaren, vari man begär en utredning angående fullständig lärarutbildning i Montessoripedagogik vid någon lärarutbildningsanstalt. I samskolan har man sedan läsåret 1964—1965 i årskurs 1 mottagit sexåringar i större omfattning än vanligt.

Skall denna i detalj kunna följas upp bör skolan bibehållas som sammanhållen enhet från första klass till sista ring, men då måste också den lägre avdelningen få ekonomiska möjligheter att bestå. Jag vill med största tyngd framhålla att Göteborgs samskola kan betraktas som en forskningsskola, varifrån erfarenhet kan hämtas för framtida skolformer — och detta på för staten gynnsamma villkor, eftersom man även om statsbidrag utgår kan räkna med att flertalet föräldrar får stå för större delen av kostnaden. Herr talman! Länsskolnämnden har tillstyrkt anslag till samskolans lägre avdelning, och skolöverstyrelsen har tagit med det i sina petita. Jag vill nu rikta en allvarlig vädjan till ecklesiastikministern att, med hänsyn till de speciella skäl som jag här åberopat, i nästa statsverksproposition låta ingå ett statsbidrag till samskolans lägre avdelning.

Herr talman! Jag har medvetet inte tidigare agerat från denna talarstol när det gällt Grännaskolan, eftersom jag är ledamot av dess styrelse. Det är alldeles givet att vi motionärer i denna kam mare från alla partier och ganska många är glada över det resultat som utskottet nu har nått fram till, nämligen att ge åtminstone det lägre bidraget till Grännaskolan. Det hade varit så gott som omöjligt att driva skolan vidare utan att få detta stöd av statsmakterna.

Statsbidraget ger oss förutsättningar att upprätthålla den intagningsdemokrati som vi velat åstadkomma för Grännaskolans del. Det hade varit ännu svårare att göra så, om skolan inte hade fått detta bidrag. Jag uttalar min tacksamhet för utskottets ställningstagande, och jag har också en känsla av att ecklesiastikministern med intresse följer den arbetsform som Grännaskolans gymnasium har inlett och som i stor utsträckning redan från början bygger på det nya gymnasium som nu är under genomförande här i landet.

Herr talman! Under denna punkt behandlas motionerna nr 268 i första och nr 348 i andra kammaren. I dessa framlägges ett förslag som enligt min mening är både intressant och värdefullt. I närheten av SkeHefteå finns en läroanstalt benämnd Solviks folkhögskola. Vid denna har under över 30 år lämnats undervisning, dels i vanliga folk högskoleämnen, dels i realskoleämnen, varefter eleverna kunnat avlägga examen vid Piteå läroverk. Realskoleverksamheten har bedrivits under överinseende av skolöverstyrelsen och länsskolnämnden i Västerbotten. Av naturliga skäl har nu denna realskoleverksamhet upphört. Skolan har bra lokaler både med hänsyn till undervisningen och som internat, och det planeras nu att där utbilda medicinskt-tekniska assistenter, som efter sin utbildning skall vara skickade att tjänstgöra i utvecklingsländerna. De personer som skall tjänstgöra inom sjukvården i utvecklingsländerna bör ha en utbildning, som så långt möjligt är anpassad till de förhållanden som möter ute på fältet. Att dessa förhållanden är mycket olika dem som finns i vårt land kan givetvis alla de intyga, som varit i kontakt med utvecklingsländerna, däribland säkerligen flera ledamöter av denna kammare. Sedan många år tillbaka har från svensk sida gjorts insatser för att bistå sjuka människor i utvecklingsländerna. Framför allt inom missionsverksamheten har härvidlag gjorts stora insatser. Enligt missionsrådets statistik har de svenska missionsorganisationerna tillsammans 57 sjukhus och sjukstugor i dessa länder, och år 1965 fanns där 85 723 inneliggande patienter.

I utvecklingsländerna utbildas till viss del inhemsk sjukvårdspersonal, och för denna utbildning behövs helt naturligt timlärare som kan undervisa i olika ämnen. Utan tvivel skulle en del av dem som man planerar att utbilda på Solviks folkhögskola kunna utföra även sådant arbete. Men givetvis är det för dessa liksom för dem som skall arbeta direkt i sjukvården av stort värde, om de har god kännedom om de tropiska sjukdomarna och de tropiska förhållandena i övrigt. De sjukdomar som förekommer i utvecklingsländerna är vanligen inte desamma som sjukdomarna i vårt land. Och även om vi har några tropiska sjukdomar, utgör de inte ett lika stort problem för oss. Malarian t.ex. förorsakar i utvecklingsländerna de flesta dödsfallen, och smittkoppor förekommer i periodiska epidemier. Där finns även andra speciella sjukdomar såsom ögonsjukdomar, spetälska, fläcktypfus, masksjukdomar 0. s. v. Det har sagts att den allra största delen av Etiopiens människor födes, lever och dör utan verklig tillgång till modern sjukvård. Jag nämner detta land därför att många svenskar har visat stort intresse för det. Det lilla som där finns i fråga om sjukvård är till stor del i händerna på den utländska missionen. Denna sjukvård drar emellertid stora kostnader, varför man kan befara att det av ekonomiska skäl inte går att framdeles upprätthålla verksamheten i samma omfattning som hittills. Det är därför angeläget att så många människor i utvecklingsländerna utbildas i sjukvård, att verksamheten inte bara kan hållas i gång i samma omfattning som för närvarande utan också kan öka. Det är med andra ord fråga om att ge hjälp till självhjälp. Många människor i vårt eget land har numera kontakter med utvecklingsländerna. Den möjligheten kan därför inte uteslutas att även en del svenskar ådrar sig tropiska sjukdomar. Det är då av värde att de kan erhålla sjukvård av personer som känner till tropiska sjukdomar. När man nu talar om statsbidrag till Solviks folkhögskola är det inte — som de förstår vilka lyssnat på detta anförande — fråga om att lämna ett bidrag till ytterligare en folkhögskola i raden av sådana skolor om vilka vi haft debatter här i kammaren under årens lopp. Det är fråga om statsbidrag till utbildning av medicinskt-tekniska assistenter vilka skall bli skickade att tjänstgöra inom sjukvården i utvecklingsländerna. Det svenska undervisningsväsendet har ju av förklarliga skäl en västerländsk inriktning. Enligt gällande statsbidragsbestämmelser ankommer det på Kungl. Maj:t att besluta om statsbidrag till enskilda yrkesskolor, och det blir som enskild yrkesskola Solviks folkhögskola får verka, om ifrågavarande utbildning kommer till stånd. Det är också detta som motionerna innebär, men motionerna har avstyrkts av utskottet. Reservationen som är fogad till utskottsutlåtandet på denna punkt går ut på att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall ge till känna att det synes önskvärt att statsbidrag beviljas för denna verksamhet, om vederbörande myndigheter godkänner kursplanen och det i övrigt befinnes föreligga förutsättningar för anordnande av kursen. Det är alltså inga äventyrligheter som föreslås, utan om kursen skall komma till stånd, blir den väl planerad och organiserad. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation E vid denna punkt i statsutskottets utlåtande.

Herr talman! I dagens politiska debatt intar u-hjälpsfrågan en mycket framträdande plats. Våra möjligheter att i ökad grad ta del i denna u-hbjälp är emellertid inte endast ett ekonomiskt problem utan i mycket stor utsträckning också ett personellt. Kan vi inte skaffa folk att utföra arbetet, så stagnerar det. I detta läge tycker jag att det är ett mycket lovvärt initiativ som Evan geliska fosterlandsstiftelsen har tagit, nämligen att vid sin folkhögskola Solvik i Frostkåge utanför Skellefteå starta utbildning av operationsassistenter, röntgensassistenter och assistenter vid kirurgisk poliklinik för tjänstgöring vid vederbörande sjukvårdsinrättningar i u-länderna. Det är också, vilket betygas av bl.a. svenske arméöverläkaren, ett mycket starkt önskemål att få dylik utbildad personal till sjukhusen för de fredsbevarande FN-styrkorna, som finns stationerade främst i Gaza och på Cypern. Evangeliska fosterlandsstiftelsen har i mer än hundra år i Etiopien, Tanzania m.fl. länder bedrivit en omfattande missionsverksamhet i förening med sjukvård och skolundervisning. Flera av de missionsläkare som tjänstgjort därute har tillsammans med den svenske arméöverläkaren gjort upp en kursplan för utbildning av medicinskt-tekniska assistenter för tjänstgöring i uländerna. Utbildningen skall vara treårig, och det innebär ett års längre utbildning för röntgenassistenter och ett halvt års längre utbildning för operationsassistenter än vad som ges vid de vanliga yrkesskolorna. Dessutom meddelas kunskaper i språk samt insikter i u-landsproblem i allmänhet. Mig veterligt har vi inte tidigare haft någon sjukvårdsskola med särskild inriktning på utbildning av medicinskttekniska assistenter för huvudskalig tjänstgöring i missionsoch fredskårssammanhang. Många svenska ungdomar går säkert med en längtan att få göra en insats i u-hjälpen. Signifikativt är att Solviks-projektet knappast hunnit presenteras i tidningarna förrän förfrågningar började strömma in till Evangeliska fosterlandsstiftelsens expedition angående dessa kurser. Svenska kirurger är i u-länderna ofta chefsläkare vid missionssjukhusen. En av dem är doktor Stig Lundholm i Nakamte, som bestyrker det stora behovet av dylik personal i det omfat tande sjukvårdsarbetet där ute liksom när det gäller att bedriva forskning och att visa vägen för den framtida sjukvården i dessa länder. Nu, då folkhögskolan söker sig nya vägar och ändrade uppgifter, är detta Solviks-uppslag för utbildning med sikte på u-landshjälpen värt uppmuntran. Sammanlagt beräknar man att successivt kunna ta in 150 elever. Då är emellertid att märka att hälften av dessa ständigt går till praktisk utbildning. Man kan sålunda kalkylera med att årligen ett 50-tal medicinskt-tekniska assistenter skulle kunna utexamineras, till fromma för arbetet i u-länderna, men, ärade kammarledamöter, så småningom när ulandstjänsten är avslutad också till hjälp i sjukvården här hemma. Om kursplanen kan godkännas av vederbörande myndigheter — det är ju ett villkor — och inga andra hinder finns, så anser vi motionärer och reservanter att denna utbildning av medicinskt-tekniska assistenter med speciell inriktning på de tropiska sjukdomarna och deras behandling är så värdefull, att frågan om statsbidrag på samma sätt som anslag till enskilda yrkesskolor bör prövas av Kungl. Maj:t. Herr talman! I reservationen vid denna punkt i statsutskottets utlåtande begär vi reservanter en skrivelse till Kungl. Maj:t med tillkännagivande av dessa synpunkter på utbildningen av medicinskt-tekniska = assistenter. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Vi kunde väl alla, när vi tog del av årets hårda statsverksproposition, vara överens om att det innebar ett stort bekymmer att inte mera hade kunnat satsas på u-hjälpen, och detta är också något som man har talat mycket om. SIDA, det organ som skall handlägga den svenska u-hjälpen har vid planerandet av sin verksamhet funnit att man, om det över huvud taget skall bli någonting gjort, måste starkt koncentrera sina ansträngningar. Det kommer gång på gång ansökningar till SIDA om anslag till projekt som i och för sig är mycket lovvärda, men SIDA avvisar dem eftersom man redan åtagit sig vissa uppgifter och anser att resurserna inte får splittras alltför mycket om det skall bli något resultat. Vi måste nog hålla dessa synpunkter i minnet. Det finns många projekt, om vilka utan vidare kan sägas att de skulle vara till nytta i u-landshjälpen, men när vi mycket kraftigt beskär SIDA:s anslag kan vi inte gärna bevilja flera hundra tusen kronor till ett helt nytt och oprövat projekt vid sidan om. Detta är ett mycket allvarligt skäl för att inte lämna anslag till nya verksamheter på det här området. Ett annat skäl, som är av mera praktisk natur, är att de 150 eleverna skulle praktisera på sjukhusen i trakten av skolan. Nu håller ju alla landsting på att bygga upp sin vårdyrkesutbildning, och vi vet att en av flaskhalsarna är tillgången på praktikplatser av alla slag. Man har, såvitt jag kan förstå, inte gjort någon undersökning eller fört några underhandlingar "med landstinget, om det kan ställa utbildningsplatser till förfogande utan allvarligt förfång för sin egen utbildningsverksamhet. Jag misstänker att det kommer att visa sig föreligga mycket stora svårigheter därvidlag. Vidare kan man, om man ser saken ur praktisk synpunkt, undra om övre Norrland är den lämpligaste platsen för att studera tropiska sjukdomar. Dessutom kan man framföra en annan invändning, som herr Mattsson själv antydde och som är av mera formell art, nämligen att riksdagen har uppdragit åt Kungl. Maj:t att besluta om statsbidrag till enskilda yrkesskolor. Reservanterna är väl medvetna därom. De föreslår därför bara att riksdagen skall uttala att det synes önskvärt att Kungl. Maj:t beviljar denna skola statsbidrag som enskild yrkesskola. Emellertid är det inte brukligt att riksdagen, när den givit Kungl. Maj:t i uppdrag att utföra ett visst arbete, sedan kommer med en pekpinne och talar om vad som är önskvärt att Kungl. Maj:t skall göra eller inte göra i det sammanhanget. I reservationen användes på denna punkt mycket försiktiga ordalag: »Därest kursplanen kan godkännas av vederbörande myndigheter och förutsättningar i övrigt för anordnande av kursen befinnes föreligga, synes det önskvärt» etc. Men om alla dessa förutsättningar föreligger kan ju skolan i vanlig ordning hos Kungl. Maj:t ansöka om statsbidrag som för enskild yrkesskola, och då kommer denna ansökan att prövas på samma sätt som alla andra ansökningar. Det behövs då ingen uttalad önskan från riksdagens sida för att Kungl. Maj:t förutsättningslöst skall pröva frågan och därvid även behovet av denna utbildning. Det finns alltså inte något skäl alls för att riksdagen skall göra något som helst uttalande i denna fråga. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Fröken Olsson har här förklarat att det finns inget skäl för riksdagen att göra något uttalande i denna fråga. Jag är av rakt motsatt uppfattning; i annat fall hade jag inte biträtt reservationen. Med anledning av uttalandet att SIDA är det organ, som skall ombesörja detta, vill jag säga att det är ingenting som hindrar, att SIDA inkopplas på dessa frågor. Det finns ingenting i reservationen som säger att SIDA skulle hållas utanför. Det kan bli ett sätt för SIDA att kunna verka för en bättre u-landshjälp än den vi har för närvarande. Fröken Olsson talade om att det kunde bli svårt att få praktisera på sjukhu sen. Men i reservationen talas ju om att det skall finnas förutsättningar för att ordna kursen och en av förutsättningarna är uppenbarligen att det finns praktikplatser. Det har vidare invänts att det inte har förekommit några underhandlingar med landstinget. Om emellertid riksdagen uttalar sig för att det är önskvärt att sådana kurser kommer till stånd, blir det naturligtvis snart fråga om att inleda underhandlingar. Fröken Olsson sade också att det inte kan vara lämpligt att studera tropiska sjukdomar uppe i Norrland. Varför inte i Norrland? Vad finns det för plats i Sverige där man har tropiska sjukdomar, så att man skulle kunna säga att det skulle vara en lämpligare plats? Fröken Olsson rekommenderar att skolan skulle söka statsbidrag i vanlig ordning. Det är klart att man kan göra det, men det kan också vara lämpligt att få ett uttalande av riksdagen att den finner att det är önskvärt att kursen kommer till stånd, om förusättningar härför finns. Nog måtte väl riksdagen ha rättighet att göra ett sådant uttalande, om den vill det.

Herr talman! Visst har riksdagsledamöterna åtskilliga rättigheter och kan uttala sig om vad som helst. Det var en förtvivlad människa som inte tillhör riksdagen som sysslade med en verksamhet om vilken det kommit en motion som han var mycket uppskakad över. Han frågade mig: Får riksdagsmännen verkligen motionera om vad som helst? Jag svarade att det får riksdagsmän. Och riksdagsmän får uttala önskemål och skriva till Kungl. Maj:t om vad som helst, så det är inte alls så, att reservanterna inte får ställa detta yrkande, men utskottsmajoriteten anser att det är både onödigt och olämpligt att göra ett sådant uttalande och vill därför inte vara med om det.

Herr talman! Det har påpekats för mig att det är ett hopplöst utgångsläge och att detta skulle vara ett underligt inhopp från skolans sida, därför att det ingenting står i skolöverstyrelsens petita om saken. Jag skulle emellertid vilja ta kammarens tid i anspråk för att presentera Solvik, ty det kan ju verka underligt att en skola som kallas folkhögskola begär att få räknas till yrkesskolorna. Solvik är en skola som existerat sedan ungefär 40 år. Den har bedrivit vanlig folkhögskoleverksamhet och den har vid sidan därav haft utbildning för realskoleexamen. Det är t.ex. många som tagit examen vid statens läroverk i Piteå som gått vid Solvik, och skolan, som ligger i närheten av Skellefteå, har de allra bästa byggnader och en god lärarkår. Skolan är också väl inarbetad i länet och är för övrigt känd i hela Norrland liksom åtminstone i stiftelsesammanhang i hela Sverige. Den har arbetat i anslutning till Evangeliska fosterlandsstiftelsen och vi känner ju alla till denna — ett sällskap med 101 årig mission i fjärran länder och med arbetsuppgifter som bekostas genom frivilliga gåvor. Detta sällskap har drivit läkarmission och lämnat hjälp åt sjuka i u-länderna ända sedan 1866 och hade redan 1883 mod och möjlighet att utsända den första läkaren från Sverige, en doktor Winquist, som började ett mycket viktigt arbete i Afrika. Detta är anledningen till att man när det frågats vad som skall göras av Solvik har tänkt just på den nu föreslagna verksamheten. När sjukvården började i t.ex. Nakamte i Etiopien 1920 var det också Evangeliska fosterlandsstiftelsens läkare doktor Söderström som startade det första arbetet i denna del av Etiopien. Evangeliska fosterlandsstiftelsen har alltså erfarenhet och kontakter och nu befinner sig som sagt skolan i ett dilemma. Vi kan inte längre ha realskolor och kan inte heller räkna med att få in skolan bland vanliga folkhögskolor ty det är för sent, och när skolans ledning frågat sig vad som kan göras med den fina skolan och de utmärkta byggnaderna har den kommit på tanken att ordna den utbildning som nämns i motionen. Utbildningen syftar till att ge ökade möjligheter bl.a. för det behjärtansvärda arbete i u-länderna som vi alla ömmar för. Då det gäller nyttan av den planerade utbildningen skulle jag för min del gärna ha sett att utskottet kunnat remittera motionen till exempelvis arméöverläkaren och inhämtat hans syn på saken eller till olika instanser som känner till arbetet i u-länderna. Nu har inte detta varit möjligt men jag vill framhålla, att arméöverläkaren har en mycket positiv inställning till projektet och att han pekat på betydelsen för FN:s fredskårer där en välutbildad sjukvårdarstab är av största betydelse — det kan ju gälla livet för de svenskar som är där ute. Vi visste kanske inte förut att 31 svenskar omkommit eller stupat i svenska FN-kårer hitintills. Det säger sig självt att det är av stor betydelse att där finns en god stab av sjukvårdare. Missionsläkare och andra läkare, som sett utbildningsplanen och som känner till de aktuella förhållandena när det gäller tropisk sjukvård, har vitsordat att den planerade undervisningen är riktigt upplagd. En erfaren svensk läkare, som efter lång tjänstgöring i Sverige nyligen gjort en resa i Afrika, har i pressen vitsordat, att vi i Sverige borde ordna en utbildning av det slag som planeras i Solvik. Jag kan även hänvisa till en svensk läkare, som under 18 år varit chef för medicinalstyrelsen i Etiopien och som känner till behovet av sjukvårdspersonal i Afrika och i tropiska länder över huvud taget, nämligen dr Fride Hylander. Han måste anses vara en enastående expert, och han har starkt understrukit den planerade verksamhetens betydelse. Jag skulle också vilja instämma med tidningen Dagen som skriver att denna treåriga u-landsutbildning, anordnad för operationsassistenter, röntgenassistenter och assistenter för kirurgisk poliklinik, är »ett stort steg framåt i den utbyggnad som måste ges åt u-landsutbildningen i Sverige, om man vill göra en fortsatt biståndsinsats. Det svenska undervisningsväsendet har av förklarliga skäl på alla nivåer haft en utpräglat västerländsk inriktning. De hittills gjorda erfarenheterna av det officiella svenska biståndsarbetet visar emellertid, att det ofta är ganska fåfängt att sända ut välutbildat folk utan att ha gett dem en kompletterande förberedelse för u-landstjänsten.

Jag kanske i detta sammanhang också vågar citera Expressen, som den 15 februari kallade den planerade utbildningen »ovanligt vettig». Slutligen vill jag peka på det faktum att svenska kirurger ofta är chefsläkare vid missionssjukhusen. De har få eller inga underläkare, och deras arbetsbörda är stor. Flera av dessa chefsläkare har en nyckelposition, som vi i Sverige har anledning att vara stolta över. De är respekterade och uppskattade, och de ger Sverige ett gott namn. Men de behöver möjligheter att bedriva forsk ning och visa vägen för den framtida sjukvården. Det är därför man 1 Solvik vill utbilda bl.a. operationsoch röntgenassistenter, som kan ställas till missionsläkarnas förfogande. Det kan invändas, att en utbildning som den planerade förutsätter att praktikantplatser står till förfogande och att det är svårt ati få sådana. Det har sagts i debatten, att vi inte skulle ha fört några underhandlingar i detta avseende. Jag kan då meddela att jag i dag erfarit, att ledningen för skolan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen för närvarande för underhandlingar med olika landsting om denna sak och även med den kommitté som tillsatts av Stockholms stad i syfte att utreda möjligheterna att göra något för u-hjälpen. Det är alltså inte orealistiskt att tänka sig att vi kan få praktikantplatser. Det har vidare anförts, att detta anslag inte finns upptaget i skolöverstyrelsens petita och att detta är ett mycket ovanligt företag. Det är riktigt. Men u-hbjälpen brådskar, och detta är ett angeläget ärende. Det är, som herr Mattsson sade, inte en fråga vilken som helst. Vi kan visserligen vänta och, som fröken Olsson sade, låta ärendet gå i vanlig ordning. Men skolans huvudman, dess ledning och lärare har ansett det oerhört angeläget att så snart som möjligt få i gång en utbildning som är nyttig och vettig och som gör att skolans lokaler och lärarkår i viss grad kan utnyttjas. Fröken Olsson talade om att man inte skall splittra SIDA:s resurser. Till det vill jag säga att det här inte alls är fråga om att splittra SIDA:s resurser; ingenting hindrar att SIDA kopplas in. Men här var det ju fråga om att få in ytterligare en skola bland yrkesskolorna, och formellt är det väl inte omöjligt. Jag skulle också vilja säga att jag inte kan förstå varför det skulle vara bättre att förlägga undervisningen i tropiska sjukdomar och behandlingen av dem till något annat ställe än övre Norrland. Det kan ju inte ha någonting att göra med den geografiska placeringen av skolan i Sverige. Alla de som både ömmar för u-hjälpen och vill att någonting skall göras snart måste, tror jag, finna att det här är ett steg i rätt riktning och någonting att sluta upp omkring. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Det gäller exempelvis sjukvården. Vi bygger stora, flotta lyxsjukhus som ofta är förlagda till större städer. Som exempel kan nämnas det stora barnsjukhuset i Addis Abeba. Visserligen tjänstgör dessa sjukhus ofta som utbildningscentraler för nya läkare och sjuksköterskor, men med de stora problem som finns inom hälsovården och sjukvården i u-länder räcker inte utbildningskapaciteten till, allra helst som de flesta utbildas till specialister som sedan ofta bosätter sig i någon större stad. Låt mig ta ett exempel. Etiopien har 22 miljoner invånare, men man har endast 324 läkare, av vilka nära hälften bor i huvudstaden Addis Abeba. Utanför ett sådant sjukhus ser man ofta långa köer av barn. Barnen är ofta blåa i munnen; man har penslat dem med kaliumpermanganat. Vad har då dessa barn varit utsatta för? Oftast har de varit hos någon trollkarl som försökt att dra av dem tungspenen, ta bort gomseglet eller att med någon rostig spik pillra bort tandanlagen. Kommer man igen ett år senare finner man bara att köerna utanför sjukhuset blivit längre. Visst har vi med våra stora, flotta sjukhus hjälpt många människor, men dessa människor återvänder oftast ut på landsbygden till den lilla by varifrån de kommer, de dricker samma infekterade vatten, de känner inte till att det är flugorna som sprider baciller, ingen lär dem att lägga kalk på avföringen etc. Därför blir det en enda cirkelgång, och strängt taget blir inte hjälpen vad man väntat sig. I själva Etiopien bor 93 procent av alla människor på landsbygden. Det är en talande siffra. Missionens folk arbetar ofta ute på landsbygden. Som exempel kan jag nämna att i fyra av landets 12 provinser med sammanlagt över fyra miljoner människor finns inga andra läkare än missionsläkare. Runt om de små missionssjukhusen — och ofta långt ute i ödemarken — ligger de små missionsklinikerna, som dagligen tar emot en stor mängd sjuka människor. Under mina resor i det landet har jag träffat sjuksköterskor, som under bara ett år ensamma har behandlat över 20000 människor för tyfus, paratyfus, inälvsmask, spetälska etc. Dessa sjuksköterskor har utbildats på moderna sjukhus här i Sverige, och sedan har de kommit till ett u-land och mött problem, som de aldrig hade kunnat tänka sig att de skulle ställas inför. De har under sin utbildning handskats med förstklassiga instrument och alla de moderniteter vi har här, och när de sedan kommer till ett u-land finns där strängt taget ingenting alls. När nu Solviks folkhögskola vill starta en undervisning för medicinskt-tekniska assistenter, så tycker jag detta är mycket vällovligt. Där kan man med en liten summa pengar nå ett mycket stort mål. Som tidigare sagts har uppläggningen av kurserna skett i samråd med missionsläkare från Etiopien, Tanzania och Indien, och för en vidare planläggning skulle det behövas ytterligare ca 25 000 kronor. Det är en blygsam summa, om man betänker vilken oerhörd nytta utbildningen där skulle få för unga människor som verkligen vill göra en insats i fredskårsoch missionssammanhang. Här i riksdagen har ofta diskuterats hur vi skall få den bästa valutan för de pengar vi skänker till u-länderna, och det har gång på gång konstaterats att om vi satsar på missionen så kommer pengarna till bästa användning. Fröken Olsson sade för en stund sedan att detta förslag var onödigt och olämpligt, och hon ställde frågan hur man kunde tänka sig att förlägga en sådan utbildning till övre Norrland. Men som det sades helt nyss spelar det väl ingen roll var utbildningen sker. Och nu råkar vi ha en folkhögskola som drives i Evangeliska fosterlandsstiftelsens regi, och den stiftelsen har i över hundra år arbetat i u-länder. Där har man också tillgång på expertis som vet vad hela denna fråga gäller. Den som besökt våra missionsstationer i u-länderna och sett vilka svårigheter man där arbetar med förstår hur oändligt stor nytta man skulle ha av att de unga hälsovårdsarbetarna redan från början får lämplig utbildning. Svenska missionsförbundet utnyttjar som bekant en skola i Bryssel, där man undervisar i behandlingen av tropiska sjukdomar, men här i Sverige finns inte något liknande. På Solvik skulle dessa unga människor få förbereda sig för u-landstjänst och att meddela kunskap i de vanliga hälsoråd som vi tycker är så självklara här hemma. En satsning på en kursverksamhet av detta slag tror jag skulle ha stor betydelse för u-landshjälpen. Vi skulle för små belopp kunna vinna ofantligt mycket. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen E vid punkten 52.

Herr talman! Fröken Olsson har nyss sagt att hon trots mitt anförande inte såg någonting som motiverade bifall till reservationen. Det tycks mig förbluffande att hon inte kan tänka sig att en påskyndad effektiv u-hjälp skulle vara värd den summa som det kostar att ge ännu en skola här i vårt land statsbidrag för lärarlönerna. Jag tycker att det brådskande i vår u-hjälp skulle kunna bringa henne att förstå att detta är en sak som man vågar satsa på.

Herr talman! Det är ett alldeles förträffligt initiativ Evangeliska fosterlandsstiftelsen här tar med den planerade verksamheten i Solvik, ett initiativ som verkligen borde kunna behjärtas av statsmakterna, fröken Olsson och över huvud taget alla riksdagsmän. Doktor Einar Rodén åberopar sin erfarenhet av läkarmission och skriver om detta projekt: »För min del anser jag det som det mest geniala förslag som framkommit beträffande u-landshjälp under de senaste åren.» Det har sagts mycket, herr talman, i detta ärende, och jag vill bara säga några ord till. Skall vi över huvud taget skicka ut människor i u-landsarbete, vill det till att de är kvalificerade. Det räcker inte att de har god vilja och är brinnande i anden; de måste också ha kunskaper. Detta har man nu begripit i SIDA och därför utbildar man sina fredskårsarbetare. Det är mycket viktigt med allmänkunskap om vederbörande land och folk, språk, sed och religion. Men naturligtvis är det också viktigt att ha en god och rätt yrkesutbildning, som verkligen kan komma till användning i den situation man kommer i. Detta gäller givetvis i högsta grad det medicinska fältet. Det har också sagts att allt är så annorlunda där ute. Jag vill peka på tre av dessa mycket annorlunda förhållanden som man möter. För det första är det hela raden av tropiska sjukdomar — fläcktyfus, paratyfus, lepra, malaria 0. sS. Vv. Dessa sjukdomar är naturligtvis kända av våra främsta företrädare inom svensk sjukvård, men sjuksköterskor och sjukvårdare har ingen tillräcklig kunskap om dem och står handfallna inför alla de människor som tränger på därute för att få hjälp. För det andra är.det de säregna sanitära förhållandena, de många miljonerna flugor, den myckna smutsen, de skabbiga, ilskna och sjuka hundarna, ormarna, skorpionerna och mycket annat. För det tredje är det de primitiva institutioner som man får verka i och den många gånger primitiva apparatur som står till buds. Jag har själv besökt leprasjukhus där man fått konstruera operationsbord, armatur i operationslokaler O. S. V. Vi som har tjänstgjort i FN-bataljoner eller i annat humanitärt sammanhang därute känner till dessa annorlunda förhållanden och har också fått uppleva hur sjukvårdsoch sanitetspersonal stått handfallen inför den situation man mött. Det har blivit många komplikationer innan man har lärt sig att tackla problemen. Det är ganska naturligt att arméöverläkaren Hesselblad förordar och själv hjälpt till att planera den utbildning som det här är fråga om. Bristande kunskap och utbildning har också åstadkommit att många har kollapsat efter en tid — det har varit alltför pressande tjänstgöringsförhållanden med dessa många nya erfarenheter. Jag vet inte om det går att omvända fröken Olsson i detta sammanhang. Man kan väl inte hysa stora förhoppningar om det, men nog borde hon kunna förstå att det spelar mycket liten roll, om en dylik skola ligger i Norrland eller i Skåne. Nu måste, som sagt, många ulandsarbetare — i synnerhet de som arbetar på missionssjukhus — fara till Bryssel eller London. Det är inte rimligt att de skall behöva vidkännas en sådan ökning av kostnaderna för sin utbildning. Och det är ett dåligt argument, fröken Olsson — förutom att det innebär ett föregripande av händelserna, eftersom sista ordet inte är sagt än — att hävda att när vi nu ändå skär ned ulandshjälpen, så har vi inte anledning att satsa på denna skola. Jag för min del anser, att just på detta sätt kan vi kompensera ett eventuellt uteblivet anslag och därmed likväl öka vår ulandshjälp. Den utbildning det här är fråga om fyller verkligen en lucka i Utbildningssverige, en lucka som inte är försvarlig med tanke på de många internationella uppgifter som tränger sig på oss år från år och som vi måste rusta oss för. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen E av herr Thorsten Larsson m.fl. vid punkten 52.

Herr talman! Eftersom vi inom den allra närmaste framtiden kommer att få ta ställning till yrkesutbildningen i hela dess vidd, har utskottet ansett att vi bör avvakta detta innan vi vidtar några ändringar i de förhållanden som nu råder. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Ja, jag hoppas att riksdagen kommer att få göra det.

Herr talman! Med en viss ihärdighet återkommer departementschefen även i år med begäran om anslag till fortsatta korttidskurser för distriktssköterskor i mödravård. Med samma grad av envishet har jag ansett mig böra motionera om avslag. Jag gör detta av två skäl. Det första skälet är av mera formell natur. När dessa kurser i mödravård startades — korttidskurser omfattade endast några veckor — sades det att de hade karaktären av en försöksverksamhet. Trots att riksdagen inte har fått någon redovisning för resultatet av försöksverksamheten är avsikten nu tydligen att dessa kurser skall permanentas, och nu kallar man dem inte längre försöksverksamhet. Utskottet säger — och det tycker jag är ett framsteg — att det finner visst fog för mitt uttalande angående permanentningen av en verksamhet som från början avsågs vara en försöksverksamhet utan att någon redovisning lämnats för resultatet. Min andra invändning gäller att jag anser det olämpligt att en så kvalificerad vårdgren som mödravården handhaves av befattningshavare med en, som jag bedömer det klart, otillräcklig utbildning. Innan man fortsätter med en sådan utbildning bör riksdagen beredas tillfälle att ta ställning till de kvalifikationskrav som bör ställas på befattningshavare som handhar vården och tillsynen av blivande mödrar. Utskottet säger härom att med hänsyn till utbildningsbehovet inom området anser det sig inte böra avstyrka Kungl. Maj:ts förslag. Det är just utbildningsbehovet som jag anser inte vara dokumenterat, eftersom något resultat av försöksverksamheten inte har redovisats. Jag vidhåller fortfarande den mening som jag har gjort mig till tolk för åtskilliga gånger här i kammaren, att det får anses vara en betydande skillnad på en utbildning som omfattar några få veckor och en fullständig barnmorskeutbildning som omfattar 16 månader. Det kan sägas att kvinnor som bor i storstadsområdena är väl tillgodosedda. Där har man nära till förlossningsanstalter, man har nära till specialutbildade obstetriker, och man har möjlighet att komma i kontakt med barnmorskor, men problemet är, som jag ser det, alla de kvinnor som bor i mindre orter och på landsbygden. Det är inte bara så att man drar in de distriktsbarnmorsketjänster som dock har funnits, utan man förfar till yttermera visso på det viset, att man på ställen, där det nu finns en distriktsbarnmorska, utbildar distriktssköterskor inom räjongen i mödravård. Då är det inte längre tal om ett utbildningsbehov, och man frågar sig vad målsättningen egentligen är. Herr talman! Jag avser inte att ställa något yrkande, eftersom jag bedömer det som utsiktslöst. Jag tror ändå att det finns anledning att fundera över om man inte kan återkomma i ärendet på något annat sätt.

Herr talman! Av utskottsutlåtandet framgår att utskottets ledamöter är överens med oss motionärer om att det för närvarande föreligger en hel del olägenheter för passökande att utfå en passhandling. Man måste nämligen inställa sig personligen två gånger hos passeller polismyndighet. Vi motionärer har utgått från att en förenkling skulle kunna genomföras på detta område på så sätt att passmyndigheten skulle kunna skicka passet per post till den passökande. Körkort översänds från länsstyrelsen genom posten, och ett liknande förfaringssätt för passhandling borde inte innebära några större risker för att passet kommer i orätta händer — överlåtelser och förfalskningar kan ju ändå ske. Utskottet har under behandlingen av motionerna gjort sig underrättad om att passkungörelsen är under översyn inom justitiedepartementet. Därför anser utskottet att något initiativ från riksdagens sida inte är påkallat. Jag har alltså heller inte något yrkande. En förhoppning bör det väl dock vara motiverat att framföra, och den innebär att vederbörande i departementet vid en omarbetning av passkungörelsen tar all möjlig hänsyn till de synpunkter vi framfört i motionerna, och vidare att det händer någonting snart.

Herr talman!

Enligt 5 kap. 1 8 första stycket i brottsbalken skall den dömas för förtal, som utpekar en annan person såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som eljest lämnar uppgift vilken kan utsätta denne för andras missaktning. Enligt andra stycket i nyssnämnda paragraf brottsbalken skall emellertid ansvar i vissa fall inte ådömas. Det finns alltså vissa undantagsbestämmelser. Om uppgiftslämnaren var skyldig att lämna uppgiften eller om det eljest med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att uppgift lämnades skall ansvar inte ådömas. För att undgå ansvar skall emellertid uppgiftslämnaren kunna bevisa att uppgiften som han lämnade var sann eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund för att lämna uppgiften.

Här gäller samma förutsättningar för straffrihet som gällde i det förra fallet. Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen om otillåtet yttrande i tryckt skrift är tillämpliga på framställningar som innefattar förtal eller förtal av avliden. Förtal kan medföra skadeståndsskyldighet jämlikt 6 kap. 3 § strafflagen. Däremot har spörsmålet i vad mån skadestånd skall utgå på grund av förtal av avliden icke reglerats i lag och ej heller uttömmande besvarats i praxis. Det är härvidlag som vi reservanter skiljer oss ifrån utskottsmajoriteten.

Visserligen kan man säga att en viss klarhet har vunnits genom en av högsta domstolen meddelad dom, där en person blev tillerkänd skadestånd för förtal av en hans avlidne broder i en tidningsartikel som ansågs sårande för de efterlevande. Denna dom var emellertid inte enhällig. En minoritet inom domstolen ansåg att skadeståndsyrkandet, som framställdes under åberopande av 6 kap. 3 8 brottsbalken, inte var lagligen grundat. I de motioner som ligger till grund för detta utskottsutlåtande hemställer man om en översyn av förtalsparagraferna i den mån som dessa innefattar otillbörlig inskränkning av yttrandefriheten med hänsyn till nyhetsförmed ling och opinionsbildning. Enligt den ena av motionerna bör stadgandet om förtal av avliden överses med beaktande av tryckfrihetens principer. Det görs i dessa motioner gällande att bestämmelserna om det straffria området vad beträffar förtal av avliden har medfört otillfredsställande konsekvenser.

Däremot är det enligt vår mening av betydligt större intresse i vad mån förtal av avliden bör medföra skadeståndsskyldighet, och i detta avseende är vi helt ense med utskottet. Beträffande den dom som jag nyss nämnde anmärkte högsta domstolen att tillämpningen av en princip om skadeståndsskyldighet vid förtal av avliden erbjuder vissa svårigheter. Särskilt antyddes frågan, om målsägande skall erhålla skadestånd endast där gärningen kan anses sårande för de efterlevande samt problemen hur skadeståndsskyldighet skall utkrävas då flera målsägande efter varandra för talan om samma brott eller då ett stort antal tidningar efter varandra återger samma kränkande uppgift. Härvidlag är som sagt vi reservanter fullt ense med utskottet.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
Herr talman! Första lagutskottet har behandlat ett par motioner, en angående översyn av lagstiftningen om förtal, en angående översyn av lagstadgandet om förtal av avliden. Detta ärende om en ny översyn av den nämnda lagstiftningen kan kanske något förenklat sägas sönderfalla i två moment, dels skadeståndsfrågan i samband med förtal av avliden, dels själva förtalsbrottet. Utskottet är, som herr Svensson i Vä nämnde, enigt om att skadeståndsansvaret i samband med förtal av avliden bör bli föremål för översyn. Målsägande i ett sådant mål kan vara den avlidnes make, föräldrar, bröstarvingar och syskon. I princip kan alltså var och en av dessa släktingar föra sin egen process och begära skadestånd. Det förefaller onekligen stötande för rättskänslan att exempelvis en tidning som gjort sig skyldig till ett brott av detta slag skall kunna behöva riskera att dras inför domstol flera gånger i ett och samma ärende. Det är väl rimligt att om dom en gång meddelas i ett mål, därmed saken bör anses slutligt avgjord. Att det därför föreligger ett utredningsbehov i och för vissa förtydliganden när det gäller frågan om skadestånd är alltså utskottets enhälliga uppfattning. Enighet om översyn av själva förtalsbrottet har däremot inte uppnåtts. Utskottsmajoriteten vill att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om en översyn av förtalsbestämmelserna i dess helhet. Några av utskottsledamöterna, bland dem jag, har icke funnit detta för närvarande nödvändigt. De lagregler som motionärerna vill revidera trädde i kraft så sent som år 1965. Den erfarenhet som vi har av tillämpningen av denna lag är alltså mycket begränsad. Det rör sig i själva verket om en enda dom vid högsta domstolen och några underrättsutslag. Utslagen bekräftar vad alla lagstiftare under alla tider har tyckt, nämligen att ärekränkningsoch förtalsbrott är mycket svårbedömbara. Men jag och de övriga reservanterna kan inte se att en lag som ännu inte är mer än cirka två år gammal ger någon som helst anledning till oro för den fria opinionsbildningen. Alla är vi överens om att yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. I den offentliga diskussionen måste en vidsträckt yttrandefrihet upprätthållas. Naturligtvis är det nödvändigt att yttrandefriheten i lika hög grad gäller yrkesmässig nyhetsförmedling. Det är av intresse för hela samhället att nyhetsförmedlingen är fullständig och vederhäftig. Att enskilda i vissa sammanhang kommer i kläm är också ofrånkomligt. Lagen om förtal har naturligtvis kommit till för att skydda medborgare mot bl.a. sensationsoch skandaljournalistik. I förarbetena till lagstiftningen om förtal finner man flera uttryck för lagstiftarnas uppfattning att det aktuella lagrummet fått sin avfattning för att ge erforderligt skydd mot obehöriga kränkningar. I omkring 50 år har vid skilda tillfällen anförts som en brist att det inte funnits något straffrättsligt skydd ens mot kvalificerad form av ärekränkning mot avliden. Till stöd för den åsikten att ett straffrättsligt skydd bör ges när det gäller förtal av avliden anförde straffrättskommittén framför allt tre skäl. 1. ärekränkning av avliden innefattar angrepp även mot efterlevandes ära eller i varje fall mot deras pietetskänsla. 2. Det måste vara ett renlighetsintresse i samhället att människor icke skall ha frihet att utslunga beskyllningar mot den som icke kan försvara sig själv. 3. Att bestraffa förtal mot död man bör uppfattas som ett uttryck för aktning för människovärdet. Departementschefen motsatte sig inte denna utvidgning av ärekränkningslagen av 1965, en utvidgning som praktiskt taget enhälligt tillstyrkts av remiss Vad har då hänt som aktualiserat detta yrkande om revidering av den två år gamla lagen? Jo, lagen har tilllämpats; en tidning har åtalats och dömts för förtal av avliden. Men är detta verkligen underlag nog för en revidering av lagstiftningen om straffrättsligt skydd mot ärekränkning och förtal av avliden? Justitiekanslern anser inte att något behov av omedelbar översyn av denna lagregel föreligger. Vi reservanter delar JK:s uppfattning. Statsutskottet har föreslagit att riksdagen måtte hemställa om en utredning av hela frågan. I det läget har vi reservanter inte kunnat följa majoriteten, och jag yrkar därför bifall till reservationen, som innebär att riksdagen hemställer att Kungl. Maj:t måtte utreda skadeståndsfrågan men att vi skall avvakta ytterligare erfarenheter i fråga om straffansvarighet.

Herr talman! Jag tycker alltid det är roligt när högermän och centerpartister är eniga, och jag hoppas att vi skall få se mycket mer av det. Men jag tycker samtidigt att det är tråkigt att herrar Svensson i Vä och Fridolfsson i Stockholm inte kunde vara ense även med oss andra i denna fråga. De säger att lagstiftningen varit i kraft alltför kort tid och att det inte framkommit några olägenheter. Herr Fridolfsson åberopade även justitiekanslerns yttrande. Men det har nu gått ganska lång tid sedan justitiekanslerns yttrande skrevs, och under den tiden har vi fått högsta domstolens utslag i det ärende som herr Fridolfsson refererade till. I högsta domstolens dom representerade de fem justitieråden tre olika meningar, och dessutom fanns det en särskild motivering. Redan detta måste tyda på att dessa paragrafer inte är skrivna så att de möjliggör en entydig tolkning. Bara det är ett skäl att överse denna lagstiftning. Dessutom blev en tidning fälld i må let, inte för att den hade tillvitat någon viss person en viss gärning utan därför att den refererade att en stor utländsk tidning gjort det. Den svenska tidningen tog t.o.m. avstånd från vad som uppgavs i källmaterialet. Tidningen spred alltså bara till svenska läsare nyheten att en stor utländsk tidning hade nedlåtit sig till att bära sig åt på det sättet. Men detta ledde i alla fall till en fällande dom. Konsekvensen av denna lagstiftning blir att om det skulle cirkulera ett menligt rykte om en viss person — låt oss säga i högre ställning och som är allmänt känd — och en tidning av rent renlighetsintresse dementerar detta rykte, så skulle tidningen därmed ha gjort sig skyldig till straffbar handling enligt denna paragraf. Tycker verkligen herrar Svensson i Vä och Fridolfsson att det är en lagstiftning som utlöser lämpliga reaktioner? Det torde t.o.m. vara så att om en tidning skulle omtala att en åklagare åtalat en viss namngiven person för ett visst brott men i samma artikel klargöra att personen i fråga blivit frikänd, så skulle detta ändå kunna vara straffbart. En lagstiftning som får sådana konsekvenser måste vara olyckligt utformad. Man säger också att det är så kort tid som gått sedan brottsbalken trädde i kraft. Det har dock visat sig att man på en hel rad punkter börjat överväga att ändra vissa paragrafer i brottsbalken. En särskild utredning — kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet, alltså om brott sådana som uppvigling, brott mot trosfrid, sårande av tukt och sedlighet — har tillsatts trots att brottsbalken varit i kraft så kort tid. Det innebär sålunda inte något särskilt uppseendeväckande eller exceptionellt att här kräva en reform fast än så kort tid förflutit efter ikraftträdandet. | Som herrar Fridolfsson i Stockholm :och Svensson i Vä själva framhållit är också tryckfriheten och den fria -:opinionsbildningen värd att värna, och lagstiftningen kan bl.a. lägga en hämsko på den historiska forskningen. Man kan inte begära att vare sig tidningar eller forskare endast skall uttala sig fördelaktigt om människor, i synnerhet inte om det gäller bemärkta människor som framträder offentligt. De måste väl ändå tåla litet mer än andra. Vi som sysslar med politik är ju vana vid att ta ganska hårda törnar; åtminstone är de ganska hårda i våra sydliga landamären. Sådant får man finna sig i.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

Herr talman! Tidningen spred inte ryktet att en viss person hade gjort så och så. Tidningen lämnade nyheten att en stor europeisk tidning hade nedlåtit sig till att göra detta. Man tog avstånd från ryktet och ville ta livet av det. Men man spred denna nyhet som naturligtvis var av stort intresse för svenska läsare, nämligen att en stor tidning kunde göra på detta sätt. Låt oss säga att ett stort amerikanskt radiobolag plötsligt skulle börja att dag efter dag sprida uppgifter, fullständigt gripna ur luften, om att en hög svensk ämbetsman hade gjort något mycket graverande. Då skulle alltså en svensk tidning inte våga meddela sina svenska läsare den stora nyheten att ett ameriskanskt radiobolag gjorde på detta sätt utan att själv på något vis sympatisera med vad som sagts. Man skall väl ändå få lov att sprida en sådan nyhet om ett amerikanskt radiobolags handlande till svenska läsare. Om man inte tillåter det, har man verkligen lagt en hämsko på yttrandeoch tryckfrihet,

Herr talman! Enligt min uppfattning råder det inte så stora meningsskiljaktigheter mellan utskottets majoritet och reservanterna — det är bara det att reservanterna anser att man bör förvärva ytterligare erfarenhet av lagen innan det görs en fullständig utredning. Jag har kanske inte på alla punkter samma åsikt som herr Sjöholm här gav uttryck åt, i varje fall inte i fråga om lagens tillämplighetsområde. Men jag vill erinra om att det redan vid brottsbalkens tillkomst var ganska tveksamt i fråga om utformningen av ärekränkningsbrotten. Det gällde kanske särskilt frågan om förtal av avliden — något som då var en nyhet som infördes i lagstiftningen. Den avvägning, som måste komma till stånd mellan skyddet för medborgarna mot kränkande yttranden och kravet på yttrandefrihet och på upplysning och saklig nyhetsförmedling, kom inte till tydligt uttryck i lagen, och detta var redan från början en brist. Men ärekränkningsbrotten ansågs vara av den arten att de i högre grad än andra brott borde bli beroende på domstolarnas bedömanden i varje särskilt fall. Redan före brottsbalkens ikraftträdande fanns det ett visst straffritt område, där det ansågs försvarligt att fälla kränkande yttranden om en person. Man kan inte finna att någon förändring i det avseendet var avsedd genom brottsbalken, men det har naturligtvis 1 fortsättningen, liksom tidigare, varit svårt att avgränsa det område som skulle vara straffritt. Justitiekanslern har i sitt remissvar till utskottet sagt att utformningen av ärekränkningsbrotten erbjöd stora svårigheter vid brottsbalkens tillkomst. Från början ifrågasatte man starkt om bestämmelserna hade fått en lyckad formulering. Det gäller kanske, som jag sade, i allra högsta grad lagreglerna om förtal av avliden. Tyvärr finns det inte någon tillfredsställande anvis "ning om hur de skall tillämpas. Det finns en mängd intressekollisioner, där man står frågande inför gränsdragningen mellan vad som är tillåtet och vad som är otillåtet. Den omständigheten att bestämmelserna inte är klara och entydiga har lett till ett osäkerhetstillstånd för pressen i fråga om vilket nyhetsmaterial som det är tilllåtet att publicera. Alla är vi eniga om att vilja ha en korrekt och allsidig nyhetsförmedling, vilket är en nödvändighet i en demokrati. HD:s dom i det aktuella målet har klarlagt att det finns ett stort antal intressekollisioner, där det inte av lagtexten går att utläsa hur man skall bedöma situationen. I domen lämnas anvisningar om att det måste finnas ett visst utrymme för straffrihet för uttalanden, vilka har tillkommit för att tillgodose samhällets intressen av en korrekt information. En straffrihetsgrund skulle också vara om en uppgift lämnades för att gendriva ett rykte, eller om en artikel försågs med en kommentar för att motverka sitt innehåll. Däremot skulle det inte vara tillräckligt att dagen efter en artikels införande dementera den, utan det måste ske samtidigt med artikeln i fråga. Det finns naturligtvis många andra omständigheter som gör att det kan tänkas vara lovligt att publicera en artikel, som i sig själv skulle vara kränkande mot någon person. Inom utskottet har vi fått den uppfattningen att det finns brister i lagen. Vi har även från pressen och dess organisationer fått många vittnesbörd om den osäkerhet som råder i fråga om tillämpningen. Denna enda dom som har fällts av högsta domstolen har enligt min mening också ganska tydligt, inte bara genom att meningarna var så delade utan också genom de motiveringar som framlades, visat att lagstiftningen på detta område inte är tillfredsställande. Utskottet har därför funnit det rimligt att man försöker komma till rätta med detta osäkerhetstillstånd, framför allt beträffande förtal av avliden. Trots att det gått så kort tid efter brottsbalkens ikraftträdande har vi ansett en utredning behövlig.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

Herr talman! Herr Sjöholm ville göra gällande att justitiekanslerns yttrande låg så långt bort i tiden att det inte var så mycket att fästa sig vid. Rådhusrättens och hovrättens dom var emellertid känd när JK avgav sitt yttrande. På den punkten har alltså inte något som helst ändrats, utan läget är exakt detsamma. Jag tror naturligtvis inte ett ögonblick att motionärerna siktar till en uppluckring av ärekränkningslagen. Man blir dock en aning konfunderad när man lyssnar till herr Sjöholm. Vi är alla överens om att man skall värna om yttrandefriheten. Trots att herr Sjöholm tycks anse att vår ärekränkningslag är för sträng, är det säkert ingen som har den känslan att den svenska pressen på något sätt är klavbunden.

Herr talman! I det utskottsutlåtande som nu föreligger till behandling upptas till prövning tre motioner, vilka samtliga handlar om frågor som berör familjepolitiken. Till utskottsutlåtandet är fogad en reservation av folkpartiets och centerpartiets ledamöter i utskottet. Reservationen anknyter till motioner som väckts av folkpartiet och centerpartiet. Det är i anledning av denna reservation som jag vill säga några ord. I reservationen liksom i motionerna konstaterar vi, att den fortgående försämringen av penningvärdet medfört en successiv försämring av de familjepolitiska åtgärder som riksdagen beslutat. Värdet av förmånerna har urholkats och fortsätter att urholkas, allteftersom inflationen fortskrider. Sedan de allmänna barnbidragen senast höjdes den 1 juli 1965 har inflationen varit betydande, och den höjning av omsättningsskatten, som träder i kraft i dag, bidrar ytterligare till att urholka barnbidragens köpkraft. Hyreshöjningarna har också kännbart drabbat barnfamiljerna. Det hade varit väl motiverat med en höjning av barnbidragen redan i år, men som vi alla vet är det statsfinan siella läget tyvärr sådant, att en i och för sig önskvärd höjning för närvarande inte är möjlig.

Vi anser det också motiverat att barnfamiljerna i likhet med andra folkgrupper i vårt land får en reell standardförbättring. Alldeles särskilt är detta angeläget för barnfamiljer med endast en försörjare samt för flerbarnsfamiljerna. Båda dessa grupper får på ett alldeles särskilt sätt känna trycket av de ständigt fortskridande prisstegringarna. I statsverkspropositionen aviseras till nästa år en familjepolitisk reform. Vad denna kommer att innebära framgår inte av statsverkspropositionen. Såvitt jag har kunnat finna säges där endast, att en omläggning av familjebostadsbidraget kommer att aktualiseras.

Vi yrkar också att riksdagen för Kungl. Maj:t ger till känna vad som i reservationen anförts beträffande indexreglering av de familjepolitiska förmånerna. Det kan kanske anses opåkallat att ställa dessa yrkanden, när det i statsverkspropositionen säges att en familjepolitisk reform är att vänta nästa år. Men som jag tidigare anförde, vet man mycket litet om vad den aviserade reformen kommer att innebära. Jag understryker än en gång angelägenheten av, att man i nästa års budget bereder utrymme för en höjning av barnbidra get och en förstärkning av de familjesociala förmånerna. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det borde helt enkelt kunna räcka med att instämma i vad herr Anderson i Sundsvall nyss har sagt. Det är nämligen i stort sett vad som är att säga om denna reservation. Jag vill också understryka, att vi håller en lågmäld ton beroende på det ekonomiska läget. Jag är nästan övertygad om att praktiskt taget alla här i kammaren är överens om att barnfamiljerna genom penningvärdeförsämringen och de höjda kostnaderna av olika slag är de som sitter hårdast i kläm. Detta gör att man väl från alla håll vill vara med om att ge dem en förbättring, men av de orsaker, som herr Anderson i Sundsvall nämnde, är det ju inte möjligt. Vi yrkar då på att man inom tre år skall försöka att om möjligt komma i fatt. Jag tror att detta korta inlägg uppskattas mer av kammaren än om jag läser upp det stora och långa föredrag, som jag skulle kunna hålla i denna fråga, och jag yrkar alltså, herr talman, rätt och slätt och kort och gott bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Precis för en vecka sedan beslöt vi här i kammaren att höja omsättningsskatten, som just från och med i dag skall utgå med 11 procent. Inte riktigt alla ville vara med om det beslutet; vid voteringen avgavs 9 röster emot till förmån för vår motion om avslag. Förra året träffades långt om länge ett treårsavtal för löntagarna. Avtalet gav inte så mycket men i alla fall mest första året alltså 1966 — och mindre under de båda följande. Under de senaste åren har hyrorna stigit flera gånger med inte så små belopp. Boendekostnaderna har alltså blivit avsevärt fördyrade. På sistone har också resekostnaderna höjts icke oväsentligt. Jag skulle kunna hålla på och räkna upp en hel del åtgärder som har vidtagits på senare tid, vilka verkligen gjort och kommer att göra det bekymmersamt och besvärligt för många, särskilt för barnfamiljerna, men jag skall inte ta upp tiden med det. Från vårt partis sida har här i riksdagen framlagts motioner med olika innehåll i syfte att ge barnfamiljerna kompensation för de höjda levnadskostnaderna. Jag vill bara erinra om våra motioner om höjda familjebostadsbidrag och om våra upprepade krav på att de allmänna barnbidragen åtminstone skule indexregleras i avvaktan på den höjning, som det talas om och som skulle ske sedan utredningen blivit klar. Vi bör väl vara särskilt måna just om de allmänna barnbidragen, som är och som skall förbli grundstommen i samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna och som därför inte får urholkas alltför mycket. Men nej och åter nej har vi fått från regeringen och från utskottet. I år kan vi konstatera att i varje fall centerpartiet har kommit underfund med att det inte skulle vara så dumt med en indexreglering av de allmänna barnbidragen. Man har alltså med den gamla vanliga versen om hänvisning till pågående utredning i familjepolitiska kommittén slagit ifrån sig. Barnfamiljerna har fått vänta och får tydligen fortfarande vänta. Men, herr talman, efter förra årets valresultat tycker jag verkligen att regeringen äntligen borde inse, att det nu inte längre går att låta barnfamiljerna bara vänta och vänta! Deras otålighet i dag är fullt berättigad. Det är i högsta grad orättfärdigt att behandla just barnfamiljerna på sätt som. skett. Jag kan inte begripa varför just denna kategori medborgare skall komma på efterkälken i den allmänna standardutvecklingen. Barnfamiljerna borde väl i stället höra till de kategorier som i någon mån borde prioriteras. Man kan nämligen fråga sig, hur det skall gå med den framtida utvecklingen i vårt land, om våra barn tillmäts en så ringa betydelse. För att komma fram till det utskottsutlåtande vi här skall behandla skall jag avstå från att vidare utveckla de här filosofierna. Vårt parti har i detta utskottsutlåtande ett motionspar, I:359 och II: 448, där vi säger att det är nödvändigt att utan någon ytterligare tidsutdräkt ge barnfamiljerna åtminstone någon kompensation för levnadskostnadsstegringarna och kompensation för försämringen av de allmänna barnbidragens värde. Vi hemställer alltså i detta motionspar om en omedelbar höjning med 100 kronor till jämt 1000 kronor per år. Utskottet kommer dragande med den vid det här laget välkända argumenteringen om familjepolitiska kommitténs utredning. Innan denna föreligger klar, säger man, är det inte påkallat att riksdagen inför den förestående reformen beslutar om någon höjning av de allmänna barnbidragen från den 1 juli i år. Först vill jag notera, att det också här i andra lagutskottets utlåtande slås fast att familjepolitiska kommitténs utredning blir klar innevarande år. Det stod alltså rätt i statsverkspropositionen, och det var således ett olycksfall i arbete att man kunde läsa i riksdagsberättelsen att utredningen beräknas pågå under hela 1967. Men även om så vore, att utredningen låg klar redan innevarande månad, anser jag det som utskottet säger vara fel. Det är i dag i högsta grad befogat att lämna barnfamiljerna denna blygsamma höjning med 100 kronor. Jag har redan inledningsvis kommenterat detta, och jag skall inte trötta med en upprepning av de kommentarerna. Däremot finner jag det intressant att ta upp en jämförelse mellan barnbidragsbeloppens utveckling och utvecklingen av konsumentprisindex. Jag har fått uppgifterna av upplysningstjänsten, så de är säkert alldeles korrekta. Låt mig ta 1949 som utgångsår. Barnbidraget var då 260 kronor, index för barnbidraget var 100 och konsumentprisindex 100. Index för barnbidragets realvärde var alltså 100 — det är lättare att utgå från dessa siffror.

Index för barnbidraget steg då till 310, konsumentprisindex till 190, och index för barnbidragets realvärde var det högsta någon gång sedan barnbidragen infördes, nämligen 163. Men detta index har sedan 1965 dalat nedåt igen — 1966 var det 153 och beräknas i år bli 150 eller ännu lägre. Man frågar sig då, med bara denna enkla jämförelse: Måste realvärdet sjunka avsevärt mycket mer innan några ansatser görs för att stoppa detta dalande vad gäller barnbidragets reella värde? Av de siffror, som jag här har lämnat, utläser man tydligt att sedan barnbidraget infördes har index för detsamma tredubblats och konsumentprisindex fördubblats men index för barnbidragets realvärde bara ökat från 100 till 150. Om man sedan jämför barnbidragets utveckling procentuellt i förhållande till bruttonationalproduktens utveckling, finner man en ökning av bruttonationalprodukten med 89 procent från 1948 till 1965 — de år jag erhållit upp gifter om — under det att index för barnbidragets realvärde samma tid stannade vid en ökning med 63 procent, i dag bara ungefär 50 procent. Ännu en sista jämförelse, innan jag fortsätter. Timförtjänsten inom industrien i löpande priser ändrades från talet 100 år 1948 till 345 år 1965. Siffran är i dag ännu något högre, för nu är det år 1967. Index för barnbidraget ändrades under samma tid från 100 till 310. Alltså föreligger en eftersläpning även i detta fall. Till sist vill jag bara säga några ord om den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet och som är föranledd av motioner från folkpartiet och centerpartiet. Jag skall inte från denna talarstol använda några s.k. fula ord eller starka ord, som ytterligare skulle kunna stöta någon i kammaren. Jag skall inte heller begagna sådana uttryck som fegt och ynkligt. Däremot måste jag säga att man verkligen blir konfunderad när man ser på agerandet från mittenpartiernas sida. Redan den 11 januari i år — förresten redan några dagar tidigare i en kvällstidning här i Stockholm — fick vi besked om att man från regeringshåll i år inte kan göra någonting för familjepolitiken, utan man tänker återkomma nästa år, som är valår, och genomföra en reform på detta område efter det att familjepolitiska kommitténs utredning blivit klar. Det sades klart och tydligt ifrån att barnbidragshöjning fick vänta till nästa år. Är det då så synnerligen dådkraftigt och självständigt, och blir man inte litet betänksam, när nu mittenpartierna vill att. kammaren skall besluta i enlighet med reservationen, som säger ungefär samma sak som regeringen har sagt fastän den gjorde det mycket tidigare. Jag undrar också ibland vid läsning av reservationen, vad mittenpartierna egentligen menar.

Det är ju samma sak som regeringen har sagt. Det är också betänkligt, tycker jag, när man vet att mittenpartierna i år har råd med en hel massa annat, trots det bekymmersamma läget. Jag vill därmed inte ha påstått att mittenpartierna inte har anvisat täckning för vad de föreslår. Det är också betänkligt om man skulle få det intrycket att mittenpartierna tror att regeringen skall följa deras ekonomiska recept framöver. Då blir det naturligtvis utrymme till allting redan nästa år, också till höjda barnbidrag. Vad har mittenpartierna för garanti för det? Man har väl aldrig tagit fel och tror att det är valår redan i år? Det är faktiskt inte nu i höst, som drömmen om att få sätta sig på taburetterna eventuellt skall kunna gå i uppfyllelse. Måtte för resten detta för alltid förbli en dröm! Nej, det är 1967 nu, och vi har inte riksdagsval förrän nästa år.

Man har ju i olika sammanhang lovat att den skall bli klar i år. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionsparet I: 359 och II: 448.

Herr talman! Det är alltså två partimotioner ifrån mittenpartierna som ligger till grund för denna reservation. Jag kan genast från början instämma i vad reservanterna skriver, när de säger, att den förda politiken inte har medfört, att man i år kan höja barnbidragen och täcka in de merkostnader som barnfamiljerna har fått. Det är faktiskt synd att det skall vara på det sättet. Det visar kanske också att bidrag är en vansklig linje i inflationstider. Bygger man stöd till barnfamiljer och stöd på andra håll på bidrag, krävs det, att man försöker hålla ett fast penningvärde för att inte bidragen skall urholkas. Det är alltså kampen mot inflationen som man i första hand måste sätta i gång med. Hela fru Rydings redovisning visar ju också, att barnfamiljerna åsamkas en eftersläpning när deras stöd endast grundas på bidrag. Ett avdrag följer nu inflationsutvecklingen på ett annat sätt. Här skulle en kombination kunna 'ske. Herr talman! Yrkar man bifall till reservationen tar man onekligen på sig ett ganska stort ekonomiskt ansvar.

Detta kostar ganska mycket pengar. Vi får veta av texten att det gäller 1750 000 barn, och ökningen av barnbidragen kommer väl att röra sig om cirka 525 miljoner kronor under en treårsperiod. Familjerna som skall ha vårdnadsbidrag, d. v. s. mödrar med barn under tre år, kan nog uppskattas till cirka 300 060, och det kostar alltså cirka 360 miljoner kronor. Vi vet att barnantalet ökar med cirka 20 000 per år, och detta kommer också att kosta en del pengar. Dessa anordningar skall som sagt dessutom indexregleras. Totalt kommer det nog att röra sig om en kostnad på cirka 1 miljard kronor — onekligen en rätt stor summa. Högerpartiet har inte kunnat biträda den här reservationen nu. Vi har kanske skäl att vänta på familjepolitiska kommittén, eftersom det ändå inte kommer att hända någonting förrän 1968, och då får vi fatta alla beslut på det familjepolitiska området på en gång. Jag skulle i detta sammanhang, herr talman, gärna vilja läsa några rader ur ett anförande som herr Hedlund höll i remissdebatten torsdagen den 19 januari. Jag skall direkt citera herr Hedlund: »Jag undrar, om det inte också är en ganska allmän uppfattning — —— att vi här i landet har haft litet för bråttom med utgifterna. Vi har räknat på hur de skulle kunna klaras första och andra året, och sedan har vi sagt att det blir väl alltid någon råd det tredje året. Vi höjer väl då skatten, har man kanske tänkt. I nuvarande skatteläge är detta en omöjlig linje i fortsättningen. Vid varje större kostnadskrävande reform — när det nu kan bli tal om någon sådan — måste man göra klart för sig flera år framöver var pengarna skall tas och eventuellt tala om för svenska folket att in på andra eller tredje året blir det en skattehöjning igen — det är väl ungefär vartannat år som skattehöjningarna brukar komma. Vi måste låta svenska folket få veta vad dessa reformer kostar, och att de kanske medför ökade skatter.» I en replik fastslog herr Hedlund ytterligare detta. Jag vill omedelbart slå fast, herr talman, att jag inte läst upp detta för att på något sätt polemisera mot centerpartiet. Jag har läst upp det för att det är kloka ord, och de kan inte nog ofta upprepas här i riksdagen. De stämmer helt och hållet med högerpartiets uppfattning när det gäller att genomföra reformer. Det kanske finns anledning att tänka på detta uttalande i framtiden. Det är nämligen inte på något sätt sagt hur man skall finansiera dessa ökade bidrag. Det kostar väl cirka 1,5 procent på omsättningsskatten att göra detta. Men, ärade kammarledamöter, är det rätta sättet att lösa barnfamiljernas problem i dag att först genomföra en skattehöjning och sedan dela till dem åtta kronor i månaden i barnbidrag? För det är ju vad 100 kronor ger. Det blir inte mer. Vi som ätit lunch i riksdagsrestaurangen i dag på omsättningsskattehöjningens första dag har kunnat konstatera att omsen omedelbart slagit igenom i prishöjningar. Det är en trist väg, och jag tror inte att det är rätta metoden. Jag anser att ökade bidrag skall komma som en följd av ökade resurser. Jag skulle vilja sluta detta anförande, herr talman, med att än en gång helt och fullt instämma i den del av herr Hedlunds remissanförande som jag här har citerat. Analogt med detta kan jag alltså inte biträda herr Hedlunds motion, som ligger till grund för reservationen.
Herr talman! Med anledning av fru Rydings anförande vill jag bara säga att ett bifall till motionen skulle ha kostat 175 miljoner kronor i årets budget. Vi har, som jag sade i mitt första anförande, tyvärr måst konstatera att vi inte funnit utrymme för denna utgiftsökning, hur angelägen vi än i övrigt anser den vara. Men vi har samtidigt — som jag också sagt — menat att det må bli regeringens och även riksdagens såk att till ett annat år vid planeringen se till att det finns utrymme för en höjning av barnbidragen. Med anledning av herr Ringabys yttrande vill jag säga att det enligt reservationen och motionerna är riktigt att man binder sig för en ökning etappvis under tre år för att komma upp till det köpkraftsvärde som vi har ansett att barnbidragen borde ha. Det är ju en kraftig urholkning som har skett. Jag tror att de siffror fru Ryding redovisade är riktiga. De understryker angelägenheten av att det görs någonting för att behålla barnbidragen vid det köpkraftsvärde som vi en gång avsåg att de skulle ha. Om herr Hedlunds yttrande om att vi kanske haft för bråttom med en del reformer syftade speciellt på barnbidragen vågar jag inte yttra mig om. Jag skulle knappast tro att det är speciellt den reformen, som ju redan är genomförd, herr Hedlund hade i tankarna. Men det kan kanske någon av hans partivänner upplysa om.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Anderson i Sundsvall påstår, att en höjning av barnbidragen med det belopp vi föreslagit skulle kosta 175 miljoner kronor. Men om han därmed vill insinuera att vi inte skulle ha täckning för vårt förslag, så stämmer det inte. Vi har redovisat var pengarna kan tas till de reformer och förbättringar vi föreslagit. Vi finner det nämligen angelägnare att barnfamiljerna får denna höjning än att företagen befrias från de två senaste höjningarna av omsättningsskatten. Vi vill även att bolagsskatten åter skall få den storlek som den hade för några år sedan; vi finner det angelägnare att de pengarna går till barnfamiljerna. Vi har också föreslagit en skärpt beskattning av de stora förmögenheterna, eftersom vi anser det va ra riktigt att barnfamiljerna även på det sättet tillförs mer pengar. Vi har vidare föreslagit en inbesparing av de 350 miljoner kronor, med vilket belopp försvarskostnaderna i år föreslås öka. Vi har alltså full täckning för vad vi föreslagit. Men ställningstagandet i denna fråga beror ju på vilken prioritet och angelägenhetsgrad man tillmäter barnfamiljernas behov.

Herr talman! Herr Ringaby gjorde en del bra uttalanden, i synnerhet då han citerade doktor Hedlund. En sak som måste förvåna kammarens ledamöter något är de två diametralt motsatta tolkningar av mittenreservationens innehåll som vi fått höra. Fru Ryding sade i princip att reservationen innehöll platt intet och ingenting hade att ge barnfamiljerna. Å andra sidan sade herr Ringaby att detta var ett alltför djärvt grepp och att det skulle komma att kosta en miljard som då skulle gå till barnfamiljerna. Det behövs inga ytterligare kommentarer. Jag överlåter åt de intelligenta kammarledamöterna att själva dra slutsatsen. Sanningen finns någonstans mitt emellan, där mittenpartierna befinner sig.

Dessa socialdemokrater hann hon också med att uttala sig för, och denna regering sade hon sig vara beredd att på lång sikt stödja. Att jag engagerar mig i denna debatt beror på att jag har för avsikt att rösta för reservationen, trots att jag tillhör den utredningskommitté som utskottsmajoriteten talar så vördnadsfullt om och som fru Ryding talar så föraktfullt om. Centern förväntar sig mycket av den kommitténs arbete. Jag tror att den kommer att ge något väsentligt för barnfamiljerna. Men trots detta tillåter jag mig att ha den uppfattningen att riksdagen redan nu har rätt att ha en åsikt rörande barnfamiljernas standardeftersläpning — alltså utan att ha tagit ställning till detaljerna i utformningen av stödet eller till de exakta beloppen på längre sikt. Det senare måste vara utredningens uppgift. Detta är ingenting som kommit på just i år, utan det är en inställning som vi haft i centerpartiet och som vi tillsammans med folkpartiet har kunnat föra fram i olika sammanhang. Det råder fullständig enighet om att samhället har ett stort ansvar för det uppväxande släktet. Vi satsar ju också betydande belopp på allmänna inrättningar, skolor, daghem, fritidsarrangemang etc. Men den väsentligaste delen av ungdomens fostran sker i hemmen och på deras bekostnad — och de kostnaderna är alltjämt betydande. Det har också sedan lång tid tillbaka varit självklart för de flesta att samhället skall stödja barnfamiljerna.

Jag tror det är fel om man börjar kasta dessa väsentliga frågor mellan partierna som slagträn. Jag är ledsen att denna reservation skall vålla sådan irritation bland de talare som tidigare uppträtt här. Vi anser att stommen i samhällets familjepolitik sedan 1948 har varit de allmänna barnbidragen. Men givetvis är det riktigt att de i första hand skulle tjäna till att fördela barnkostnaderna mellan barnfamiljer och övriga medborgare. Därmed är det inte sagt att samhället skulle överta hela barnkostnaden, och vi är ju ännu långt ifrån det förhållandet. Under årens lopp har barnbidraget höjts i etapper, men för tillfället släpar det efter. Den främsta motiveringen förra gången barnbidraget höjdes var den omshöjning som då skedde. även tidigare har barnbidraget höjts i samband med att omsen höjts. I år har regeringen framlagt förslag om höjd oms att utgå från och med i dag. Däremot har inga åtgärder föreslagits för barnfamiljerna. I stället säger finansministern att vi skall få en inflation på bortåt 5 procent i år, som skall läggas till en inflation på 5—6 procent sedan förra barnbidragshöjningen. Hyrorna har höjts, skatterna har gått upp. Det hade varit motiverat att med åtminstone en hundralapp, fru Ryding, höja barnbidragen i år. Skillnaden mellan reservationen och motionerna är bara den att vi i reservationen har försökt att ta hänsyn till det finansiella läget, försökt få täckning för våra förslag. Därför har vi nu tagit oss friheten att resonera om vad som bör angelägenhetsgraderas med hög prioritet framöver. Vi anser att det inte behövs någon diskussion om att barnfamiljernas situation hör dit. Jag menar att det hade varit mycket värdefullt om riksdagen redan nu hade kunnat ge besked om att frågan om rättvisa åt barnfamiljerna har hög prioritet. Kraftiga åtgärder är nödvändiga inte minst med hänsyn till det faktum att de höjda hyror som blev följden av den höjda basräntan i fjol på ett mycket påtagligt sätt drabbar de sämst ställda barnfamiljerna. Mittenpartierna föreslog den gången då basräntan höjdes en kompensation till de ekonomiskt sämst ställda barnfamiljerna och till de ofullständiga familjerna, men vi fick tyvärr inte majoritet för detta förslag. Det utskottsutlåtande som vi nu behandlar innehåller inte bara vad som bör göras för barnfamiljerna under den allra närmaste framtiden. I den reserva tion, som är fogad till utskottets utlåtande, framförs förslag om att de familjepolitiska förmånerna bör indexregleras, att det bör ske en höjning av de allmänna barnbidragen så att de inom tre år uppnår en storlek av minst 1200 kronor per barn och år. Ett vårdnadsbidrag bör i någon form införas. Detta vårdnadsbidrag bör givetvis tillkomma för att skapa den valfrihet som vi hoppas skall kunna komma till stånd när det gäller förvärvsarbetande makar. Vi anser att det med den inkomstfördelning som råder i samhället inte är möjligt att nöja sig med att ge samma barnbidrag till alla barnfamiljer, utan vi anser att någon form av ytterligare stöd åt de ekonomiskt sämst ställda familjerna bör genomföras. Detta har framlagts i reservationen. Vi anser att detta program är realistiskt. Vi erkänner dock att det inte går att genomföra under detta budgetår. Det är ju detta budgetår som herr Hedlund talat om i remissdebatten, och jag anser att han har uppfattat tanken med remissdebatterna rätt på det sättet att man där bör tala om den budget som föreligger. Det är inte alla talare som har uppfattat remissdebatterna på det sättet — men det är en annan sak. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Det skall bli ett mycket kort genmäle till den trevlige herr Larsson i Borrby. Matematik är alltid exakt. Sanningen ligger ungefär mitt emellan, säger herr Larsson, och vill liksom betvivla mina siffror. Men det är bara att multiplicera barnantal och belopp för att finna att de stämmer. Matematik är alltså exakt, vilket inte centerpartiet alltid kan vara.

Herr talman! När herr Larsson i Borrby står här och säger att jag talar föraktfullt om den utredning som på går, så ljuger han medvetet eller omedvetet. Jag kan bara hänvisa till vad som står i den motion, där jag förklarar varför jag vill ha en höjning av barnbidraget i år. Jag citerar ordagrant: »Att år efter år avvakta familjepolitiska kommitténs utredning av statens ekonomiska stöd till barnfamiljerna kan heller inte accepteras. Därmed är dock inte sagt annat än att vi finner en sådan utredning befogad med tanke på behovet av en totalöversyn och en samlad och bättre handlingslinje i dessa frågor.» När jag talade i remissdebatten i januari månad i år, ställde jag stora förväntningar på de förslag som familjepolitiska kommittén skulle komma fram till. Så var det med den saken. Sedan beklagar sig herr Larsson i Borrby över att mittenpartierna fått. så mycket obehag och inte regeringspartiet och högern. Om herr Larsson inte var inne i kammaren och lyssnade på vad jag sade i början av mitt anförande, kommer han att kunna konstatera i protokollet, att också regeringen fick sin kritik för den förda politiken. Det är inte jag som står här och drömmer, utan det är, om inte herr Larsson själv, så i alla fall hans partivänner och hans mittenbröder och systrar — detta vad gäller taburetterna.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att fru Ryding avsåg att regeringen också skulle ha skäppan full, liksom att hon ber om ursäkt för att hon i sitt förra anförande sade: »Här kommer man dragande med samma gamla utredning», vilket uttalande jag ansåg vara vanvördigt. Det är klart, herr Ringaby, att detta med matematik kan vara en smula besvärligt. Någon har sagt att matematiken inte är demokratisk, eftersom den inte är tillgänglig för alla. Min bedömning är bara den att herr Ringaby får komma överens med fru Ryding om hur det står till med matematiken i detta fall.

Herr talman! Det är väl i och för sig en riktig princip som utskottet har grundat sitt utlåtande på, nämligen att man väntar med ställningstagandet i detaljerna i ärenden som är föremål för utredning. De frågor som den föreliggande utredningen har att behandla rör en så väsentlig och svårhanterad problematik att det sannerligen finns anledning att avvakta vad den har att redovisa på de skilda punkterna. Därifrån till att lämna hela frågan öppen, när det finns enkla och klara exempel på områden som är eftersatta, är dock enligt min mening steget långt. Man kan naturligtvis använda tiden här i kväll till att lägga fram en rad av sifferserier, som skulle bevisa att här finns en betydande eftersläpning. Några talare har redan gjort det, men jag skall inte ta upp vare sig deras sifferserier eller några andra. Eftersläpningen är obestridlig och jag tror att kammarens ledamöter kan vara överens om att det förhåller sig så. På den punkten står det ingen strid. Vad man i dagens läge bör göra är att ge barnfamiljerna visshet om att de i varje fall inte skall behöva vänta på att få ta igen det stora handikapp som de onekligen har för närvarande.

Det är ändå på grund av de två sistnämnda förhållandena som familjepolitiken är så eftersatt som den är.

De bör få en garanti för att de vid en kommande budgetbehandling ges en sådan prioritering att deras handikapp inte kvarstår. Det är också fullt klart att det familjepolitiska stödet måste ta hänsyn till familjens storlek på ett annat sätt än vad som nu är fallet. Indexregleringen, vill jag påpeka för fru Ryding, skriver även folkpartiet under på — något som för övrigt torde vara lätt att läsa ut av den reservation som föreligger. Vi i folkpartiet är också hårt bundna vid kravet att frågan om vårdnadsbidrag blir ingående prövad. I vår partimotion har vi närmare preciserat motiven för det berättigade i en sådan prövning. Herr talman! Jag inskränker mig till att med dessa få ord instämma i det yrkande om bifall till reservationen som ställts. Jag hemställer att kammarledamöterna vid voteringen tar hänsyn till det synnerligen välmotiverade krav som barnfamiljerna i dagens läge har rätt att ställa på oss här i riksdagen, nämligen att vi ger dem en garanti för att de i varje fall får veta när deras handikapp kan elimineras.

Herr talman! Innan jag går in på att motivera utskottets förslag — som jag här tänker tala för — vill jag säga några ord till herr Larsson i Borrby.

Men än mer anmärkningsvärt är att herr Larsson stiger upp här och säger: Jag är ledamot av den utredning som fru Ryding talar illa om och som andra berömmer. Nu har ju fru Ryding själv gjort klart för herr Larsson vad hon tyckte om utredningen. Men såsom jag uppfattade herr Larsson i Borrby är motionerna ett direkt avskrivande av de direktiv som herr Larsson i Borrby m.fl. sitter och arbetar med på regeringens uppdrag, och det är till regeringen som herr Larsson och familjepolitiska kommittén skall avge sitt förslag. Hur skall det gå till, herr Larsson i Borrby? Ni har ju redan bundit er här med uttalanden ett eller ett halvt år för tidigt i en fråga där ni sitter tillsammans med andra parlamentariker, från mitt parti, från högern och från folkpartiet, för att komma med förslag i denna för oss alla så viktiga fråga. Nu syftar jag på hela familjepolitiken, alltså även omfattande barnbidragen. Ingen har sagt här och jag tror inte heller att någon vill påstå att socialdemokraterna skulle visa bristande intresse för barnfamiljerna. Nej, det är: inte på det sättet, och det vet var och en, det har inte heller antytts från fru Ryding. Rent parentetiskt vill jag säga att fru Ryding är den som verkligen har ett realistiskt förslag här i dag. Något sådant har inte mittenpartierna, som egentligen bara talar om hur de tycker att regeringen bör göra nästa år, något som regeringen redan har uttalat sig om i statsverkspropositionen. Då säger herr Anderson i Sundsvall: Jag vet ju inte alldeles säkert vad regeringen tänker komma med, det har jag inte kunnat hitta i statsverkspropositionen trots att jag har letat. Nej, fattas bara det, herr Anderson i Sundsvall! Den parlamentariska kommittén är ju ännu inte färdig att avlämna sitt förslag i detta ärende till regeringen. Skulle regeringen i likhet med mittenpartierna säga att man tänker handla på ett visst sätt oavsett vad den kommittén kommer fram till som regeringen har bett att utreda denna fråga? Så brukar man inte handla. Vi som sitter ansvariga i en parlamentarisk kommitté brukar inte vare sig skriva motioner på direktiven än mindre reservera oss för att inte därmed binda oss i fortsättningen av arbetet. Låt detta vara sagt till herr Larsson i Borrby. Jag tyckte att både fru Ryding och herr Ringaby hade rätt i sina ståndpunkter trots att dessa var diamentralt motsatta varandra. Herr Ringaby sade: Vad gör mittenpartierna med sina motioner och sin reservation, som de tydligen på allvar yrkar bifall till? Jo, de intecknar för lång tid framåt följande belopp, och så räknade herr Ringaby upp dessa. Herr Ringaby sade det inte, men jag kan tillägga att mittenpartierna inte tillför barnfamiljerna ett enda öre i dag, vilket däremot fru Ryding vill göra. Hon har yrkat på att barnbidraget skall höjas från 1 juli i år, och därmed skulle hon tillföra barnfamiljerna 175 miljoner kronor. Men var tar vi dessa pengar? Jag skall här inte gå in på någon debatt om de förslag som fru Ryding nämnde och där det föreslås nedskärningar, varigenom man skulle skaffa sig pengar till barnbidragshöjningar. Nej, jag tar upp den principiella frågan här. Jag tror att jag vågar säga, att vi alla i denna kammare skulle vara glada om vi kunde höja barnbidragen, men i år föreligger det mindre anledning än någonsin tidigare att göra det just på grund av att det kan förväntas ett förslag från regeringen nästa år. Detta har antytts i statsverkspropositionen, och vi har ingen anledning att tvivla på att den kommitté som arbetar med frågan skall hinna framlägga ett förslag, som avser inte bara barnbidragen utan en familjepolitisk reform. Jag börjar nästan ana varför herr Larsson i Borrby begärde ordet i detta ärende: han vill komma före t.o.m. den kommitté, av vilken han är ledamot, så att han kan säga att han tagit upp frågan först. Från folkpartihåll tillämpas ofta den taktiken — inte så ofta från centerpartihåll, men det kanske är den nya melodien även där — att man säger »det var vi som först tog upp frågan om folkpensionerna; det är vi som slår vakt om barnbidragen, daghemsbyggandet och annat». Jag tror att vi med lugn och tillförsikt kan se tiden an till dess familjepolitiska kommittén har avlämnat sitt förslag. Detta skall väl sedan som alla betänkanden från parlamentariska kommittéer remissbehandlas, varefter regeringen nästa år framlägger förslag för riksdagen.

Inför de krav som ställes från olika håll måste vi alltid prioritera några och ta hänsyn till våra ekonomiska resurser. Herr Anderson i Sundsvall menar tydligen att om mittenpartierna nu i denna reservation säger ifrån att regeringen måste sköta sig litet bättre nästa år, blir regeringen så rädd att den kommer att göra precis som herr Anderson i Sundsvall och övriga reservanter vill.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

Herr talman! Jag vill till fru Ekendahl säga, att jag visst inte tror att regeringen blir rädd för de motioner och den reservation som här lämnats från mittenpartierna. Regeringen tar ju inte alltid upp våra förslag.

Det är alldeles riktigt som fru Ekendahl säger, att vi alla är intresserade av att barnbidraget skall höjas till sitt realvärde. Vi hoppas att familjepolitiska kommitténs förslag skall utmynna i ett för familjerna realistiskt och bra program. Ett utredningsförslag föranleder dock inte alltid en regeringsproposition. Vi har därför velat säga ifrån att det i nästa års budget under alla förhållanden bör beredas utrymme för en höjning av - barnbidraget och en standardförbättring för barnfamiljerna.
Herr talman! Jag erkänner gärna att det var en våldsam tillrättavisning som fru Ekendahl gav mig. Jag tar emot den och hoppas kunna lära mig någonting av den. I långa stycken var det kanske kloka ord. Emellertid vill jag göra ett litet försök till rehabilitering. Centern har varje år i partimotioner framfört sin uppfattning i denna fråga. Vid behandlingen i kammaren har jag stött centerns motioner, och jag har i någon mån också varit medförfattare till dessa. Skulle jag då, när jag blivit ledamot av en utredning som sysslar med hithörande spörsmål, helt plötsligt vara förbjuden att tycka någonting? Skulle jag säga att man måste glömma vad jag tyckt förut? Jag har bedömt saken så, att när kammaren har uppe till behandling ett ärende som berör det område utredningen sysslar med och det föreligger en reservation som jag sympatiserar med, så måste jag stödja den reservationen. Jag anser det också vara korrekt att motivera varför jag vill göra det. är det fel — fru Ekendahl? Jag tror dock att de riksdagsledamöter som sitter i olika utredningar inte går ut och gömmer sig, när det blir votering i ett ärende som ligger i närheten av deras utredningsuppdrag. De röstar med eller utan motivering, men de går sällan upp i talarstolen och talar om varför de röstar på det ena eller andra sättet.

Det har inte funnits utrymme för att låta det statliga stödet till barnfamiljerna följa kostnadsutvecklingen i övrigt, och det anser reservanterna våra fel. Man har sagt att det är beklagligt att man inte kan anvisa pengar till detta ändamål i den finansiella situation som regeringen väl åtminstone är ansvarig för, och vi anser att detta snarast bör rättas till.